Herr talman! Jag vill genast meddela kammarens möjligen tveksamma ledamöter att jag inte kommer att framställa något yrkande och än mindre begära votering, så det går bra att ta lunchledigt. Jag har den uppfattningen, herr talman, att denna talarstol kan få användas även till argumentation för en motion som i och för sig dödsdömdes redan i utskottsbehandlingen, nämligen om det ämne som motionen omfattar är eller åtminstone borde vara av allmänt intresse och borde kunna utlösa en viss debatt. Nu har ju debatten uteblivit genom utskottets monumentala överkörning av min motion, men skam den som ger sig. För att belysa konsekvensen i mitt uppträdande vill jag också gärna meddela kammaren att jag motionerade om avslag på det fjärde kaffeavtalet till 1983 års riksmöte, så detta är inte ett tillfälligt påkommet påfund utan en konsekvent politisk hållning. Råvaruavtalen har en ganska lång historia, men historien är sannerligen inte särskilt lysande. Redan då de s.k. u-länderna 1955 samlades i den välkända afro-asiatiska konferensen berörde man u-ländernas intresse av stabila råvarupriser såsom en del av en framsynt och god u-hjälpseller utvecklingspolitik från i-ländernas sida. Syftet med dessa avtal är att etablera stabila råvarupriser. Föreställningen är att stabila råvarupriser skall gynna de utvecklande länderna. Det finns också en annan synpunkt på de här avtalen, som framför allt framförs av u-länderna själva, nämligen att priserna skall sättas till s.k. rättvisa nivåer, vilket skulle innebära att resurser överförs till u-länderna direkt via råvarupriserna utan att man behöver gå omvägen via beskattning. Inom ramen för FN:s verksamhet i organisationen UNCTAD har sedan råvaruavtalen och de problem som har samband med dessa kommit att bli föremål för åtskillig behandling. Det finns historia att berätta om sex råvaruavtal, och varje sådan historia är en nederlagets historia, skulle man kunna säga. Det mest uppseendeväckande nederlaget är det som dets.k. tennavtalet gällde och där organisationen använde upplånade medel för att köpa upp det buffertlager som skulle utgöra stabiliseringsfaktor. När sedan priserna föll på marknaden, kunde organisationen inte betala sina skulder, vilket ledde till åtskillig uppståndelse på råvarumarknaderna. Ett annat avtal, nämligen kaffeavtalet som jag nyss nämnde, ledde 1986 till en situation där man helt enkelt var tvungen att koppla ur avtalets prisreglerande verkan på grund av att marknadskrafterna utvecklade prisnivån på ett sätt som inte längre kunde kontrolleras av, organisationen. Herr talman! Med denna historieskrivning har jag velat påvisa att det finns eller borde finnas en mycket betydande skepsis till dessa avtal. Det kan räcka med att påpeka att avtalens syfte ju faktiskt direkt leder till källan till felbeslut i u-länderna, såvitt gäller exempelvis investeringar i råvaruproduktion. Man skulle då investera i råvaruproduktion för en marknad som är helt manipulerad av internationella avtal och där inte en naturlig prisbildning och än mindre en naturlig efterfrågan uppkommer.

Sist skall jag peka på det mycket avgörande faktum hos dessa råvaruavtal som tycks helt förbisett i den debatt som förekommit i Sverige, i varje fall i denna kammare, nämligen att det största antalet importörer, som således skulle vara de som medverkar till att hjälpa u-länderna, faktiskt själva är u-länder. Det är ju relativt små grupper av stater som tillträder dessa avtal, och innebörden av detta är givetvis att stora grupper av u-länder är importörer av varor under råvaruavtalen, vilket i sin tur leder till att dessa u-länder medverkar till stabiliserande och gynnande faktorer för andra u-länder. Det kan inte vara en rimlig u-hjälpspolitik. Det kakaoavtal som jag diskuterar i denna kammare har fått ett vedermäle i en promemoria från utrikesdepartementet, som kan förtjäna att citeras: ”Ingen lycklig stjärna förefaller lysa över kakaoavtalen. 1972 och 1975 års internationella kakaoavtal har fått dåligt eftermäle. Det nuvarande, 1980 års kakaoavtal, sattes i kraft hösten 1981 trots svaga förutsättningar att lyckas med sin uppgift, att hålla kakaopriset inom en — som det skulle visa sig — orealistiskt hög nivå. Avtalet havererade också efter drygt ett år.” Sådan ser historien ut. Jag skulle vilja säga att det inte bara är mina egna tankar som jag här för till torgs. Jag vill gärna passa på att apostrofera Bo Södersten, som har varit vänlig nog att sitta kvar i lokalen och som ägnat ett avsnitt av sitt verk Internationell ekonomi åt en kritisk granskning av dessa råvaruavtal. Jag måste medge, Bo Södersten, att i den motion jag väckt finns både en del formuleringar och en del tankar som är direkt hämtade ur detta verk. Jag vill också hänvisa till ambassadören Lars Anell, verksam vid Sveriges beskickning i Gendve vid EFTA och GATT-delegationerna, som i en bok om u-länderna och världsekonomin har framfört långtgående kritik mot dessa råvaruavtal såsom fåfänga ansträngningar att nå det som man säger sig eftersträva. Herr talman! Alldeles lottlös har jag inte gått ur denna min ansträngning, och det gläder mig naturligtvis. I det betänkande som hela utskottet har samlats omkring finns det faktiskt ett par meningar som jag tycker är väldigt betydelsefulla och som egentligen ligger på gränsen till ett tillkännagivande till regeringen, och det är väl någonting som en oppositionsriksdagsman nästan måste yvas över. Jag skulle vilja peka på de där meningarna, så att de hamnar i detta protokoll och även i medvetandet hos de flitiga lyssnare som finns kvar i kammaren.

Men det allra viktigaste och det som jag gläder mig mest åt är den mening som står sist i samma stycke: ”Det kan förutsättas att regeringen verkar för att detta ämne kommer i förgrunden vid den kommande UNCTAD-sessionen.” Utskottsmajoriteten syftar här på UNCTAD-sessionen sommaren 1987. Denna mening uppfattar jag som ett tillkännagivande från utskottet, av innebörd att utskottet av regeringen begär att man deltar i en fortsatt kritisk granskning av kakaoavtalet i synnerhet och råvaruavtalen i allmänhet, på det sätt som jag med detta inlägg har försökt göra.

Herr talman! Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner 1986 års internationella kakaoavtal. Men det finns ingen reservation, Nic Grönvall, i den här frågan! Jag kan alltså konstatera att moderata samlingspartiets representant i näringsutskottet inte har följt upp sin motion. Vi i näringsutskottet vill dock inte sticka under stol med att vi betraktar motionen som ett viktigt och värdefullt diskussionsinlägg på ett område som inte alltid är föremål för några mer upphetsande diskussioner i Sveriges riksdag men som icke förty kan vara viktigt inte minst inom ramen för u-landsproblematiken. Det är ju framför allt till stöd för u-länderna som dessa avtal har motiverats. Det gäller bl.a. kakaoavtalet. Nic Grönvall har i sin allmänna strävan att komma åt avtalet på ett övergripande sätt förnekat att stabila råvarupriser i sig inte skulle vara bra för u-länderna. Jag vill säga så här: Självfallet måste det vara ett stort problem för ett land som är beroende av en dominerande exportprodukt att priserna fluktuerar starkt. Det gör ju att det blir svårare att planera den ekonomiska politiken. Man måste avsätta större reserver för risktagande o.d. Jag tror således inte att utskottet stöder den typen av argumentering. Man kan diskutera i vad mån sådana här avtal leder till överinvesteringar o.d. Men eftersom avtalen enligt Nic Grönvalls uppfattning inte fungerar så bra, är det uppenbarligen mindre problem i det avseendet. Jag skall inte gå in i någon mera detaljerad diskussion i det sammanhanget. Stabila råvarupriser hade i och för sig varit bra för u-länderna, och det tror jag är en allmän uppfattning. Den viktiga frågan är naturligtvis huruvida den här typen av avtal kan bli effektiva med tanke på deras syfte. På den punkten kan det naturligtvis, som Nic Grönvall har påpekat, vara motiverat att hysa tvivel. Historien när det gäller råvaruavtalen — i varje fall vad gäller den här typen av avtal — visar ju att de inte precis varit någon framgång, tvärtom. Det är väl helt klart. Inte minst av den anledningen tror jag att det är väldigt viktigt — och det säger också utskottet — att de här frågorna förs fram litet mer aktivt i reella diskussioner, bl.a. inom UNCTAD. Frågorna om råvaruavtal och liknande saker får nämligen inte enbart vara symbolfrågor — dvs. en manifestation av vår vilja att stötta u-länderna. Om avtalen inte leder till särskilt stora framgångar, är de naturligtvis kontraproduktiva. Det finns alltså olika sorters avtal i de här sammanhangen. Vidare är det väl klart att man löper den största risken att misslyckas när det gäller de mest ambitiösa avtalen. Då går man emot hela marknadsutvecklingen osv. Men det kan ju finnas avtal på en annan nivå som kan ha betydelse i olika sammanhang därför att de innehåller utvecklingsmoment, satsningar på forskning o. d. Sådana avtal kan vara klart avgränsade i fråga om ambitionsnivån men ändå betydelsefulla. Vi skall alltså inte kasta ut barnet med badvattnet! Utskottet har, som sagt, den uppfattningen att frågan bör komma upp till diskussion i internationella sammanhang i större utsträckning än som hittills varit fallet. Vi tycker att det är rimligt att den svenska regeringen tänker på det när den formulerar sin debattdagordning inför UNCTAD-mötet i sommar. Efter de här något improviserade synpunkterna — jag visste inte att Nic Grönvall skulle begära ordet under denna punkt — vill jag avsluta med att säga att vi tycker att det var bra att motionen väcktes och att vi fick en diskussion om den här saken. Men utskottets hemställan om bifall till regeringens förslag om ett internationellt kakaoavtal står fast. Jag yrkar alltså bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 10.

Herr talman! För oss i moderata samlingspartiet är det självklart att alltid utgå från den enskilda människans vilja, förmåga och rätt att ha ansvar för och inflytande över sitt eget liv. Detta synsätt vägleder oss i vårt politiska arbete på alla samhällsområden och självfallet också på bostadspolitikens område. Regeringen har nu i proposition 1986/87:37 om ändringar i hyresoch bostadsrättslagstiftningen bl.a. föreslagit att en försöksverksamhet med s.k. kooperativ hyresrätt genomförs under åren 1987-1991. Syftet med förslaget sägs vara att åstadkomma en självförvaltningsform inom hyresrättens ram. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har i en gemensam reservation i bostadsutskottets betänkande 1986/87:6 yrkat avslag på regeringens förslag. Mot bakgrund av vad jag nyss sade kan man kanske undra varför moderaterna då väljer att avstyrka ett regeringsförslag som innebär att hyresgästerna får ett större inflytande över sina lägenheter än hyresrätten normalt medger. Vi menar dock att det finns flera vägande skäl att avstyrka regeringens förslag till försöksverksamhet. För det första bör lagförslaget avslås därför att det från formell synpunkt är oacceptabelt. Den föreslagna lagen, som är synnerligen översiktlig och oprecis — för övrigt en inte helt ovanlig socialdemokratisk lagstiftningsteknik — avser att göra det möjligt för regeringen att inom tämligen vida ramar medge undantag från gällande lag. Riksdagen bör inte på detta sätt avhända sigsitt ansvar för hur lagen kommer att tillämpas i praktiken. Det är enligt vår mening en väsentlig skillnad mellan att stimulera olika försöksverksamheter inom ramen för gällande lag och att låta regeringen relativt fritt få göra undantag från lagens bestämmelser. För det andra finns det helt enkelt inget behov av en försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt. Formen är redan välkänd och sedan länge prövad —-i själva verket ända sedan år 1916. Om nu regeringen inte ens efter 70 år är kapabel att avgöra om denna verksamhet är värd att permanentas, förstår jag inte hur man genom en i princip likadan försöksverksamhet under fem år skall kunna skaffa sig ett bättre underlag för att våga ha en uppfattning i frågan. För det tredje behövs inte kooperativ hyresrätt som boendeform. Bostadskommittén konstaterade också i sitt betänkande att ingenting talade för att det fanns behov av denna ytterligare upplåtelseform. Trots detta föreslog kommitténs majoritet en försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt. HSB:s riksförbund sade i sitt remissvar på kommitténs betänkande att man inte märkt något nämnvärt intresse bland hyresgästerna för kooperativ bostadsrätt. Även Hyresgästernas riksförbund har framfört liknande tankar, även om man samtidigt sagt att kommitténs förslag borde genomföras om ett starkt intresse skulle uppstå. Men något sådant intresse från de boendes sida har man inte kunnat märka. Att Stockholms kommun och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag vill ha en försöksverksamhet utgör enligt vår mening inte något avgörande skäl för att genomföra den. Ser man till de tre boendeformer som är etablerade i dag, kan man konstatera att hyresrätten ger det minsta inflytandet för de boende. Samtidigt har hyresrätten fördelar för de boende som inte tillkommer andra. Som hyresgäst har man rätt till regelbundet underhåll och reparationer i lägenheten. Bostadsrättshavare och småhusägare får själva svara för service och underhåll. Herr talman! Vi är inte motståndare till tanken att ge hyresgästerna ett större inflytande över de reparationer som behöver genomföras i lägenheten. Men om man vill åstadkomma ett vidgat hyresgästinflytande i detta avseende, är det enligt vår mening bättre att gå vidare på den väg som man redan har slagit in på — nämligen att genom avtal låta hyresgästerna i en fastighet själva svara för vissa reparationer. Därmed kan de bidra till att hålla hyrorna nere. Regeringen föreslår ju för övrigt i propositionen att den tidsbegränsade bestämmelse i hyreslagen som ger hyresgästerna ett inflytande över reparationer i den egna lägenheten skall förlängas och gälla även under år 1987. Moderata samlingspartiet biträder också propositionens förslag i denna del. Men kooperativ hyresrätt är en egendomlig hybrid mellan bostadsrätt och hyresrätt som enbart bidrar till att skapa förvirring på bostadsmarknaden om vilka villkor som egentligen gäller. De enskilda människorna får också betala ett högt pris för det lilla inflytande som den kooperativa hyresrätten medger. Dessutom ligger inte inflytandet helt och hållet hos de boende, utan kommunen har också ett avgörande inflytande i föreningen. Nej, den kooperativa hyresrätten behövs inte. Det finns andra välkända och etablerade boendeformer som ger människor ett mycket starkare inflytande över sitt boende. Och jag tänker naturligtvis på bostadsrätt och äganderätt. Det största inflytandet över sitt boende har den som väljer att bo med äganderätt. Men då måste man också välja att bo i småhus. Med nuvarande lagstiftning är det inte möjligt att äga sin lägenhet. Moderata samlingspartiet har vid flera tillfällen fört fram förslag som skulle göra det möjligt för människor att äga sina lägenheter. Vi vill ge även dem som av olika skäl inte vill eller kan bo i villa rätten att äga sin bostad. Vi har svårt att förstå varför det skall vara så omöjligt för regeringen att få fram ett sådant förslag. Vi ser inte någon principiell skillnad mellan att äga ett småhus och att äga en lägenhet. Men här finns uppenbarligen en ideologisk spärr hos socialdemokraterna. Men också bostadsrätten är en för de boende gynnsam boendeform. Och där kan man välja mellan lägenhetsoch småhusboende. Med bostadsrätten följer att de boende själva genom sin förening har ansvar för sin fastighet. Hur mycket av ansvaret som skall åvila föreningen som sådan och vilket ansvar de enskilda boende skall ha avgör föreningen själv. Det inre underhållet kan bostadsrättshavaren själv besluta om och själv utföra. Bara vid större förändringar behöver han eller hon vända sig till föreningen för godkännande. I en bostadsrättsförening är det också möjligt att ta till vara de boendes kunskaper och erfarenheter på olika sätt och därmed bidra till trivseln och till en god sammanhållning och även till föreningens ekonomi. För ungdomar kan det också vara positivt att genom ett målmedvetet sparande kunna skaffa sig en egen lägenhet. Sammantaget har bostadsrätten många fördelar för de boende. Det faktum att det på en del håll är mycket dyrt att skaffa sig en bostadsrätt i centralt läge beror ju inte på att det är fel på bostadsrätten som sådan. Det är framför allt en följd av att det råder brist på bostadsrätter. Det är helt enkelt en fråga om tillgång och efterfrågan. Sammanfattningsvis vill jag säga att de erfarenheter vi har av nuvarande boendeformer klart visar att vi inte behöver något ytterligare mellanting. Däremot skulle vi behöva utvidga ägandet till att omfatta även lägenheter i flerfamiljshus. Och vi skulle behöva skapa mycket fler bostadsrätter. I stället för att föreslå denna meningslösa försöksverksamhet borde regeringen ha lagt fram förslag som gjort det lättare för hyresgäster i allmännyttan att bilda bostadsrättsföreningar och överta sina fastigheter. Det hade varit att ge hyresgästerna ett ökat inflytande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! När riksdagen 1983 beslöt att hyresgästerna skulle få ett ökat inflytande över reparationer i den egna lägenheten, var vi i folkpartiet särskilt nöjda, eftersom förslaget ursprungligen lanserades under Birgit Friggebos tid som bostadsminister. Beslutet var ett viktigt steg mot valfrihet i boendet och gav utrymme för egna initiativ. För att följa upp konsekvenserna av 1983 års beslut tillsattes en arbetsgrupp inom bostadsdepartementet för en utvärdering 1986. En sådan utvärdering lämnades också i form av en rapport under våren. Det är nog ganska sällan som man läser en rapport som är så genomgående positiv som denna. I gruppens rapport heter det t.ex. under punkt 9, att det inte har framkommit några negativa synpunkter beträffande 1983 års lagändring.

Den enda smolken i glädjebägaren är att vissa farhågor uppges kvarstå beträffande sysselsättningen inom den organiserade måleribranschen. Utvecklingen hittills ger dock inget belägg för att det hyresgästsstyrda lägenhetsunderhållet, som är det formella namnet på att man själv får måla, spika, lägga golv etc., skulle ha medfört någon minskning av sysselsättningen för målarna. Sysselsättningsläget uppgavs också, när rapporten skrevs under våren, vara gott för måleribranschen. Ändå anger regeringen ett forskningsprojekt som initierats av Svenska målarförbundet och som beräknas vara slutfört under 1987 som det vägande skälet till att nu inte permanenta lagen utan tills vidare förlänga den till utgången av 1987. I propositionen sägs också att förhandlingsöverenskommelser om underhåll som träffats mellan bostadsföretag och hyresgästförening endast hade hunnit ha effekt två år eller mindre när arbetsgruppen skrev sin rapport. Mig veterligt har det inte under den tid, nästan ett år, som gått sedan dess framkommit något som har motsagt rapportens omdöme. Därför finner vi i folkpartiet ingen anledning att inte redan i dag ge landets cirka tre miljoner hyresgäster bekräftelse inför framtiden på ett lagfäst inflytande över underhållet av deras lägenheter. Folkpartiet är alltså positivt till hyresgästinflytande, men vi finner skapandet av en kooperativ hyresrätt vara en onödig tredje väg mellan hyresavtal och bostadsrätt. Syftet anges framför allt vara att skapa en självförvaltningsform inom hyresrättens ram. Vi anser liksom moderaterna att det kan uppstå oklarheter om ansvarsfrågan och att det är bättre att stärka de boendeformer som redan finns, t.ex. genom att göra det lättare att bilda bostadsrättsföreningar. Som Ingela Gardner framhöll finns det redan en kooperativ bostadsförening i Stockholm, SKB. Den har varit verksam sedan 1916 och omfattar i dag ca 5 000 lägenheter. Även om SKB fått arbeta på dispens har intresset uppenbarligen inte varit stort för kooperativ hyresrätt. Dessa 5 000 lägenheter kan jämföras med att det totalt finns cirka 500 000 bostadsrättslägenheter i landet. De kooperativa lägenheterna motsvarar alltså en procent av bostadsrättsbeståndet. Därför tycker vi att det är onödigt att starta den här tredje vägen ens som försöksverksamhet. Vi yrkar bifall till reservationerna 1, 2 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! För att koncentrera debatten så mycket som möjligt skall jag 11 december 1986 inte gå in på de delar av betänkandet där centerpartiet utgör en del av utskottsmajoriteten utan uppehålla mig vid reservation 3. Centerpartiet har den uppfattningen att vi skulle kunna använda formen ekonomisk förening även för att ordna bostad för medlemmarna. Det är i dag i lag förbjudet, och SKB har alltså fått dispens för att driva sin verksamhet. Därför har vi ansett att det är nödvändigt att göra en översyn av lagstiftningen, så att den ekonomiska föreningen blir en användbar form. Naturligtvis vill vi också ha en sådan utformning av verksamheten att det blir föreningar som i stort sett omfattar ett hus. Det är självklart att medlemmarna, de boende i huset, skall ha inflytande över verksamheten och se till att den bedrivs så att det hela fungerar bra för dem som bor där. Vi har därför tillstyrkt den försöksverksamhet som regeringen föreslår. Vi har den uppfattningen i de bostadspolitiska frågorna i stort — och vi återkommer till de frågorna när vi skall behandla resten av propositioner och motioner som nu ligger kvar i bostadsutskottet. Då kommer vi in på ägarformerna. Vi är i centern i första hand intresserade av ökat ägande av den egna bostaden. Vi har en mycket positiv inställning till att öka antalet bostadsrätter. Men det förhållandet att vi har det som huvudalternativ innebär inte att vi inte också vill se på andra former. Därför har vi tillstyrkt regeringens förslag om att starta en försöksverksamhet. Vi hade kunnat tänka oss att direkt göra SKB-modellen tillämpbar — utan försöksverksamhet. Jag har hävdat den uppfattningen i det utredningsarbete som bostadskommittén gjorde, men jag var då ganska ensam om att ha så stark sympati för SKB-modellen. Vi har sett det hela på det sättet att en försöksverksamhet kan bryta väg, så att vi om ett antal år säkert kan fatta beslut om att ha också den ekonomiska föreningen såsom en form för människor att samarbeta även när det gäller att ordna bostadsfrågan. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Såsom Kjell A. Mattsson redan har sagt tar detta betänkande bara upp delar av innehållet i den proposition som ligger till grund för betänkandet. Även jag skall endast uppehålla mig vid de frågor som direkt behandlas i betänkandet. Jag vill till att börja med ta upp frågan om hyresgästinflytandet över reparationer av den egna lägenheten. Den förändring av lagstiftningen som infördes år 1983 och som då var mycket omdiskuterad har visat sig få sådana gynnsamma effekter som vi som stödde förslaget räknade med. Det finns därför nu ingen anledning att bara förlänga den s.k. tapetreformen till utgången av år 1987, utan den bör kunna gälla för gott. Det föreslås i vpkoch folkpartimotioner och i reservation 1. De farhågor som enligt utskottsmajoriteten kvarstår beträffande sysselsättningen inom måleribranschen är egentligen ett helt annat problem. 59 Sådana farhågor kommer säkert att kvarstå hur man än gör — om man permanentar denna bestämmelse eller bara förlänger den till utgången av år 1987. Eller menar utskottsmajoriteten möjligen att man, om eventuella sysselsättningsproblem skulle uppkomma, skall inskränka på hyresgästernas möjligheter och rättigheter till förhandlingar beträffande reparation av deras lägenheter? Då det gäller den kooperativa hyresrätten, som är den andra fråga som behandlas i betänkandet, har under många år diskussioner förts om olika former för ökat hyresgästinflytande inom hyresrättens ram. Det har funnits en ganska bred enighet om att vi skall ge ökat utrymme för detta.

Det är ett konstigt sätt att stärka hyresgästinflytandet! Som vanligt ser man från detta håll ägandet av bostaden som en förutsättning för ökat inflytande. Som vanligt förespråkar man försäljning av de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter till den som vill — dvs. har råd att— köpa bostaden. Som vanligt varnar man i motioner och reservationer för åtgärder som kan begränsa valfriheten och friheten att spekulera i boendet. Givetvis vill man inte ha hembudsmöjligheter eller någon annan priskontroll på bostadsrätter. Från vpk ser vi förslaget om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt som en åtgärd i syfte att öka hyresgästinflytandet inom hyresrättens ram.

Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan. Låt mig sedan bara göra ett par kommentarer till det som har sagts tidigare i debatten. Där har både Ingela Gardner från moderaterna och Ingrid Hasselström Nyvall från folkpartiet återigen framhållit att man visst vill ha ökat hyresgästinflytande. Men i nästa mening kommer man tillbaka till att det skall ske genom ökat ägande, genom ökat förvärv av bostadsrätter, genom omvandling av hyresrätter till bostadsrätter osv. Jag tror att det var Ingela Gardner som framhöll att det finns för lite bostadsrätter och byggs för få. Ingela Gardner, som känner till Stockholms förhållanden, skulle väl ändå veta att under de senare åren har åtskilliga tusentals hyreslägenheter i Stockholms kommun omvandlats till bostadsrätter. Det har naturligtvis varit mycket effektivt, då det gällt att utestänga låginkomsttagarna från att kunna bo kvar i sina lägenheter. Jag tror också att det var Ingela Gardner som sade att Stockholms kommuns och SABO:s önskemål inte kan vara nog för att pröva kooperativ hyresrätt.

I det sammanhanget tycker jag att både det som Stockholms kommun och det som SABO uttalar måste tillmätas mycket stor betydelse.

Ingrid Hasselström Nyvall sade att kooperativ hyresrätt kan skapa oklarheter om ansvarsförhållanden i boendet. Jag har litet svårt att förstå vilka problem det skulle innebära. Det skulle exempelvis förutsätta att hyresgästerna, de som bor i hyresrätt, skulle vara sämre skickade att ta ansvar i sitt boende och direkt delta i själva förvaltningen och besluten. Jag vägrar bestämt att acceptera några sådana tankegångar som att hyresgäster skulle vara sämre skickade i detta avseende. Det finns alla möjligheter att inom hyresrättens ram på sätt som nu pågår i landet successivt öka hyresgästsinflytandet och föra över viktiga beslutsfunktioner direkt på hyresgästerna. Det är klart att ägandet skapar större klarhet, det ägande som moderater och folkpartister förespråkar. Det skapar större klarhet och utestänger också, som jag sade, väldigt effektivt många kategorier människor från varje slag av valfrihet, och det är väl vad ni närmast åsyftar.

Herr talman! Att jag anförde synpunkten att en begäran från Stockholms kommun inte var tillräcklig för att man skall gå med på en försöksverksamhet med kooperativ bostadsrätt beror på att jag anser att det är viktigare att de boende uttrycker ett önskemål om en sådan försöksverksamhet. Några sådana önskemål har jag inte uppfattat. Problemen på bostadsmarknaden här i länet är inte att Stockholms kommun har för litet inflytande utan att de boende har för litet inflytande. Tore Claeson talar om att många hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter under de gångna åren, och det är sant. Men det har inte omvandlats tillräckligt många för att lätta på trycket. Det finns fortfarande kvar ett stort behov av bostadsrätter. Till slut vill jag säga att det köande som Tore Claeson anfört som skäl för att ge t.ex. Stockholms kommun ytterligare ett planeringsinstrument för bostäder är en följd av den socialistiska regleringspolitiken och inte av ett fritt marknadstänkande.
Herr talman! Nej, Tore Claeson, inte har jag misstrott människornas förmåga att hantera de här frågorna själva. Det har också visat sig genom det större inflytande hyresgästerna nu har fått genom möjligheten att styra sina egna reparationer. Men i förslaget om kooperativ förvaltning skulle ju också kommunen vara representerad i den ekonomiska föreningen, om jag har förstått rätt. Då undrar man om det är de som är med i den ekonomiska föreningen som har ansvaret eller om också kommunen har ett ansvar.

Herr talman! Ingela Gardner säger i sin replik, om jag uppfattade henne rätt, att de boende inte har begärt att man skall införa kooperativ hyresrätt, utan det skulle vara Stockholms kommun och SABO som gjort det. Frågan om andra förvaltningsformer där hyresgästerna skall få mer att säga till om har diskuterats i Stockholms kommun, förslag har ställts i SABO, och det är hyresgästerna som aktualiserat dessa frågor. De har varit uppe i många olika sammanhang i Stockholms kommun under åtminstone fem sex år. Det finns alltså ett stort intresse, och det finns bostadsföretag i landet som är beredda att tillsammans med sina hyresgäster starta försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt så fort man får dispens och tillstånd. Det finns alltså tusentals hyresgäster som otåligt väntar på att få delta i denna verksamhet.

En bra regionalpolitik hade inneburit att man bromsat något av expansionen i Stockholmsområdet och inflyttningen här. Då hade problemen varit mindre. Orsaken till att vi har problem med bostadsbristen är inte att vi för mycket fört en socialistisk politik utan att vi haft för litet av socialistisk politik som hade ställt frågan om bostaden som en social rättighet i förgrunden och låtit den vara vägledande för de åtgärder som vidtas på detta område.
Herr talman! Det här är förvånande. Tore Claeson påstår nu att det i själva verket är hyresgästerna som fört fram önskemål om kooperativa hyresrätter och att dessa önskemål kanaliserats genom Stockholms kommun och SABO. Då är det underligt att regeringen inte med ett enda ord i sin proposition låtit antyda att någon hyresgäst anfört den uppfattningen. I stället citerar propositionen remissyttrandena just från HSB:s riksförbund och Hyresgästernas riksförbund, där det sägs att man inte förmärkt något större intresse bland hyresgästerna. Tore Claeson säger att besvärligheterna på bostadsmarknaden i Stockholm inte är en produkt av för mycket socialism. Då vill jag fråga Tore Claeson om han vet någon fri marknad som uppvisar den köbildning som bostadsmarknaden gör.
Herr talman! Vad regeringen har skrivit i propositionen får väl Ingela Gardner göra upp med regeringen. Jag talar med utgångspunkt från min erfarenhet och mitt aktiva deltagande i de diskussioner som förts kring dessa frågor sedan många år tillbaka i Stockholmsområdet.

Prot. 1986 87:6 berör vissa ändring 11 december 1986 ar i hyresoch bostadsrättslagstiftningen. Regeringens proposition tillstyrks lagstiftningen om hyresgästernas inflytande över reparationer i den egna lägenheten. I propositionen behandlas vidare ett förslag om försöksverksamhet med ss.k. kooperativ hyresrätt under tiden från den 1 januari 1987 till den 31 december 1991. Till utskottets betänkande finns fogat ett antal reservationer som jag här närmare skall bemöta. Bestämmelserna om hyra finns i 12 kap. jordabalken, som i dagligt tal brukar benämnas hyreslagen. Enligt lagens 15 § 2 stycket skall hyresvärden, om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer. År 1983 beslöt riksdagen att ändra lagen så att det jag här tidigare anfört om hyresvärdens underhållsskyldighet inte gäller, om något annat avtalats i en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen. Den lagändringen trädde i kraft den 1 januari 1984 och tidsbegränsades fram t.o.m. utgången av innevarande år. När bostadsutskottet behandlade frågan hösten 1983 ansåg vi att det fanns skäl att låta en arbetsgrupp göra en utvärdering av erfarenheterna av ett ökat hyresgästinflytande över vissa reparationer, vilket lagändringen syftade till. Med anledning av riksdagens beslut i denna del inrättades inom bostadsdepartementet en arbetsgrupp som fortlöpande följt frågan. Arbetsgruppens resultat redovisades i mars 1986. I propositionen anför nu departementschefen att arbetsgruppens utvärdering har slutförts, men att den tidsram arbetsgruppen fått till sitt förfogande var alltför snäv för att arbetsgruppen skulle kunna göra en slutgiltig bedömning av frågan. Sålunda anges utvärderingen inte ge underlag för en mera enhetlig värdering av de långsiktiga effekterna i fråga om bostadsföretagens ekonomi eller underhållsnivå. Ett forskningsprojekt har dessutom påbörjats som ytterligare skall fördjupa sig i ärendet och belysa effekterna av 1983 års lagändring. Departementschefen föreslår att bestämmelserna i 15 § 2 stycket hyreslagen förlängs t.o.m. utgången av år 1987. Vad säger då utskottet? Utskottet menar att resultatet av pågående forskningsarbete i första hand bör avvaktas och ligga till grund för kommande överväganden om lagstiftningens eventuella framtida permanenta utformning. Vidare vill utskottet erinra om att arbetsgruppen visserligen anfört att erfarenheterna av hyresgäststyrt underhåll är positiva, men att vissa farhågor alltjämt kvarstår, bl.a. beträffande sysselsättningen inom måleribranschen. Det är i stort sett det ställningstagande som utskottet har kommit fram till i denna del. Vpk och folkpartiet har en annan uppfattning. Reservanterna menar att det är dags att permanenta lagstiftningen. Det finns ingen anledning att avvakta forskningsresultaten och mera erfarenhetsmässiga bedömningar. Vi har från utskottsmajoritetens sida gjort en annan bedömning som jag här redogjort för. Med denna argumentation avstyrker jag bifall till reservation 63 nr 1 i detta betänkande. Jag yrkar därmed bifall till utskottets skrivning och avslag på reservation nr 1. I propositionen läggs fram ytterligare förslag i avsikt att göra det möjligt att inom hyresrättens ram öka inflytandet över bostäderna. Bostadsministern konstaterar att inflytandet över boendet är olika fördelat. De som bor i eget hus har stort inflytande över både kostnad och kvalitet. Bostadsrättsinnehavare har i sin förening möjlighet att gemensamt ta det fulla ansvaret för sitt boende. Inte minst mot bakgrund av att kostnader för drift och underhåll under senare år kraftigt har ökat betonas i propositionen nödvändigheten av att också hyresgästerna ges större inflytande över bostädernas ekonomi och förvaltning. Bostadsministern menar att om gällande lagstiftning förhindrar en positiv utveckling av boendeinflytande bör lagen lämpligen ändras. Mot bakgrund av denna uppfattning om ett ökat inflytande för hyresgästerna läggs också i propositionen fram ett förslag om s.k. kooperativ hyresrätt. Syftet är framför allt att skapa en självförvaltningsform inom hyresrättens ram. I avsikt att pröva och utveckla formerna för ett ökat hyresgästinflytande föreslås riksdagen anta en temporär lag om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt. Därmed tillmötesgår departementschefen Stockholms kommuns krav på viss försöksverksamhet. För att undvika att göra några mera genomgripande förändringar i bostadsrättslagen och mot bakgrund av att en särskild utredare tillkallats som skall se över bostadsrättslagen, föreslås i propositionen en lag av temporär karaktär. Lagen föreslås gälla under en femårsperiod från den 1 januari 1987 till utgången av år 1991. Regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt innebär att möjligheter ges att i princip pröva de regler om andelsupplåtelse m.m. som efter dispens från bestämmelsen i 79 § i bostadsrättslagen tillämpas av bl.a. SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening. Regeringen ställer upp vissa krav för föreningens verksamhet i vissa valda delar. Som exempel kan här nämnas att det i första paragrafen i lagförslaget förutsätts att regeringens tillstånd måste inhämtas innan föreningen registreras hos länsstyrelsen. Reservanterna, moderaterna och folkpartisterna, tycker inte om detta. Reservanterna anser inte att regeringen skall ges fullmakt att utöva begärd dispensgivning. Av bl.a. dessa skäl avstyrks lagförslaget i sin helhet. Vad säger då reservanterna? De har tydligen en helt annan syn på inflytandefrågorna än utskottsmajoriteten. Reservanterna säger att inflytandet över boende skall utvecklas genom ägande. Så är det inte. Vi i utskottsmajoriteten har i den delen en helt annan syn än folkpartister och moderater. Utskottsmajoriteten finner att det är klokt att följa departementschefens förslag och tillstyrker därmed regeringens förslag. — Herr talman! Med denna motivering avstyrker jag bifall till reservation 2 och yrkar bifall till utskottets hemställan. förening, genom vilken de boende är delägare i fastigheten, bör inte nu vinna riksdagens bifall. Det är i korthet vad utskottet säger. Vi menar att erfarenheterna av den föreslagna lagstiftningen bör avvaktas. Det finns också skäl att avvakta resultatet av den översyn av bostadsrättslagen som pågår. Utskottsmajoriteten vill med andra ord skynda långsamt och utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar i ett senare skede mera översiktligt bedöma frågan. Det finns säkert tillfälle att återkomma till detta. Moderaterna och folkpartisterna har en annan motivering i sin reservation nr 4. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 4. Jag har lyssnat på oppositionens företrädare. Ingela Gardner sade i sitt anförande att hon hade tungt vägande skäl. Jag lyssnade med stor uppmärksamhet. Men det hon kom fram till var i princip att ägandet skulle vara det allena rådande. Liknande tankegångar kom från Ingrid Hasselström Nyvall. Jag tror inte att det är så lätt som ni säger.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

Herr talman! Nästan alldeles i slutet av sitt anförande sade Magnus Persson något om de ”spekulationstendenser” som finns. Det är till att vara försiktig, måste jag säga, när man använder ett sådant uttryck. Med hänsyn till den mycket grova spekulation som pågår på bostadsmarknaden över huvud taget och som är mest utpräglad i Stockholm och i storstadsområdena, är det hög tid att man tar till vara alla möjligheter som kan sätta stopp för eller begränsa en sådan spekulation. I mitt första inlägg ställde jag faktiskt en fråga till utskottsmajoriteten om varför man inte skulle kunna permanenta lagstiftningen om hyresgästsstyrt lägenhetsunderhåll. Jag frågade om utskottsmajoriteten möjligen menar att man, om eventuella sysselsättningsproblem för målarna fortsättningsvis skulle uppkomma, skall inskränka hyresgästernas möjligheter och rättigheter i detta fall. Detta blir ju så att säga den logiska slutsatsen om man hänvisar till just de eventuella sysselsättningsproblem som kan uppkomma. Om Magnus Persson som utskottstalesman nu säger att det inte förhåller sig så, skulle jag gärna vilja veta vad det då är för skäl som kvarstår och vilka argument man har för att inte redan nu permanenta denna lagstiftning.

Herr talman! Jag vill gärna till Magnus Persson säga att vi inte ser ägandet som det allena saliggörande. Det som ger den valfrihet i boendet som vi i folkpartiet värderar är just möjligheten att man kan välja mellan att vara hyresgäst med ett rejält inflytande, eller att bo i en bostadsrätt och få ett kanske något mera utvidgat inflytande eller att ha ett eget hus. Och det är för att hyresgästerna skall få ett ökat inflytande som vi vill att denna lag om underhållet nu skall permanentas och inte skjutas på framtiden. Det skapar ju en osäkerhet att man nu bara beslutar om den för ett år till. Dessa frågor är ju av långsiktig karaktär. Egentligen borde en sådan här lag inte utvärderas förrän efter 10-15 år, eftersom man räknar med att målning och tapetsering kanske håller i 12 år, kylskåp och frysar i 15 år och golv i 20 år. Eftersom dessa utbyten sker fortlöpande — alla hus är ju inte nybyggda — kan man ju börja utvärderingarna nu. Men egentligen borde som sagt utvärderingen ske under en mycket längre period än de två tre år som nu har varit fallet. När det gäller den samordnade länsförvaltningen startades den 1 juli en försöksverksamhet i Norrland. Efter tre månader skulle andra länsstyrelser på grundval av denna försöksverksamhet ge sina synpunkter. Det är lustigt att det i det fallet räcker med tre månaders försökstid. Men när det gäller utvärderingen av hyresgästernas underhållsfrågor, som nu har pågått i nästan tre år, räcker inte detta. Jag tycker inte att ett forskningsprojekt om 100 000 kr. skulle ställa tre miljoner hyresgäster utan en fast riktpunkt i det långsiktiga planerandet. Jag tror att problemen när det gäller de kooperativa hyresrätterna är ganska olika i storstadsområdena och på mindre orter. På mindre orter har ju bostadsrätterna inte gått upp i pris på samma sätt — framför allt inte nya — som de har gjort här i Stockholmsområdet. Inte heller här är de nyproducerade bostadsrätterna så dyra, utan det är så fort de säljs som priset stiger kraftigt. Man måste dessutom hålla i minnet att även kooperativ hyresrätt kräver ekonomiska insatser. Men vilken storlek dessa insatser skulle ha har det ännu inte uppgivits något om. Men, Magnus Persson, låt oss slå fast en sak: Vi i folkpartiet tror på hyresgästernas förmåga att ha inflytande, men vi vill att de också skall ges möjlighet till upplåtelse med bostadsrätt, om de tycker att det passar dem bättre.

Herr talman! Magnus Perssons argumentering mot centerns reservation var väldigt svag. Eftersom regeringen har begärt att få starta försöksverksamhet och utskottsmajoriteten tillstyrker detta, måste det ju ändå finnas ett intresse för att denna form av ägande kommer till stånd. Dessutom finns alltså redan denna modell inom SKB. Vi tycker att det därför är den naturligaste sak i världen att man under denna period också tar itu med den översyn av lagstiftningen som måste till för att vi, när vi kommit längre i försöksverksamheten, i riksdagen kan fatta ett beslut innebärande en permanent möjlighet att använda lagen om ekonomiska föreningar även för att ordna medlemmars bostadsproblem.

Herr talman! Magnus Persson sade att han inte hade fått veta vilka skälen var till att vi vill avslå regeringens lagförslag. Jag sade i mitt anförande att det finns tre etablerade former, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, och att det är vettigare att utveckla dessa. Det går ju att, precis såsom föreslås i propositionen, utveckla hyresgästinflytandet inom ramen för hyresrätten. Regeringen föreslår ju en förlängning av den avtalsmöjlighet som redan finns. Magnus Persson sade dessutom, när han ville tala om varför man inte skulle gå med på förslaget i centerns motion, att man vill skynda långsamt. Ja, det må man verkligen säga. Detta var en annan av mina huvudinvändningar mot förslaget. Socialdemokraterna har haft 70 år på sig att ta reda på om SKB-modellen är bra. Men inte ens efter 70 år törs man föreslå en permanentning, utan man skall försiktigtvis ha en försöksverksamhet i fem år. Min tredje invändning mot detta lagförslag var av lagstiftningsteknisk karaktär. Jag sade att riksdagen inte bör avhända sig sitt ansvar för hur lagar tillämpas i praktiken genom att ge regeringen alltför vida tolkningsramar. Avslutningsvis vill jag säga att det lilla tuppfjät i sammanhanget i form av den försöksverksamhet som socialdemokraterna föreslår redan i dag kan tillgodoses inom ramen för hyresrätten.

Herr talman! Tore Claeson tog i sitt inlägg upp att jag hade använt mig av uttrycket spekulationstendenser. Huruvida dessa tendenser är grova eller ej vet jag inte. Jag kan bara säga att departementet med stor uppmärksamhet följer den debatt som pågår och de spekulationsteorier som nu finns inom Stockholmsregionen. Tore Claeson frågar vidare vad vi har för argument för att inte permanenta lagstiftningen. Ett argument är bl.a. sysselsättningsproblem. Men det gäller även detta med forskning. Vi vill avvakta resultatet av de fördjupade studier som nyligen har påbörjats innan vi går vidare. Därmed har jag även svarat Ingrid Hasselström Nyvall på den punkten. När det gäller frågan om huruvida utvärderingen av Norrbottensförsöket skall ske snabbare kan sägas att riksdagens beslut om en treårig utvärderingsperiod tills vidare ligger fast. Jag vill inte sia om vad beslutet kan bli, det får väl framtiden visa. Vi tror också på hyresgästerna och vill ge dem ett ökat inflytande, Ingrid Hasselström Nyvall. Den här propositionen andas ju nymodigheter på detta område som i stor utsträckning tillmötesgår hyresgästerna. Till Kjell A. Mattsson vill jag säga att erfarenheterna av den nu föreslagna lagstiftningen i första hand bör avvaktas innan vi går vidare. Det är det svar jag kan ge. Till Ingela Gardner vill jag återigen säga att vi trodde att lagstiftningen skulle komma att applåderas av både folkpartister och moderater. Men ni har valt en annan väg. Vi tror att det är riktigt att tillmötesgå Stockholms kommun, som har begärt att få genomföra en försöksverksamhet på detta område. Det är ett steg i rätt riktning. Vi får nu avvakta resultatet av den femåriga försöksverksamhet som skall starta inom kort. Jag behöver inte orda så mycket mer om ägandet. Vi tror emellertid inte att de fria marknadskrafterna löser alla de problem som framförs i reservationen.

Herr talman! Magnus Persson har nu berättat för oss att man i departementet följer med stor uppmärksamhet de spekulationstendenser som finns i bl.a. Stockholmsområdet. Det är bra att man följer det med uppmärksam het, men det vore faktiskt bättre om man kom med förslag till konkreta åtgärder som kunde sätta stopp för eller åtminstone begränsa spekulationen. Vi har från vpk:s sida under ett tiotal år i riksdagen lagt fram konkreta förslag i detta syfte, men de har mött mycket liten förståelse från socialdemokraterna och de övriga partierna. Det är bra att man nu äntligen börjar komma underfund med att det inte kan fortgå som hittills. Jag hälsar Magnus Persson och andra välkomna i kampen mot spekulationen på bostadsmarknaden och hoppas att den kampen kommer att föras i sådana former att vi verkligen kommer till rätta med i vart fall de största problemen. Det har gjorts en del under årens lopp — jag skall naturligtvis vara rättvis i det fallet. Jag behöver bara nämna lex Backström, tvångsförvaltningslagen osv. för att illustrera att man har gjort vissa försök. Men man har inte varit på alerten då det gällt att följa upp de här sakerna. Fastighetsspekulation och en massa fastighetsaffärer av olika slag har ändå kunnat pågå relativt fritt. Miljardbelopp har omsatts och omsätts alltjämt på fastighetsmarknaden, på den grå marknaden, i olika slag av spekulationer. Det är här man måste gripa in, och man måste gripa in mot den svarta lägenhetshandel som pågår och ge polisen resurser och direktiv att ta itu med det som är olagligt och som nu inte beivras. Det är några exempel på sådant som måste göras. Jag hälsar som sagt, herr talman, med tillfredsställelse om man nu äntligen har upptäckt att det måste göras någonting och att det måste göras snabbt och ordentligt.
Herr talman! Magnus Persson tror inte att de fria marknadskrafterna kan lösa alla problem på bostadsmarknaden. Nej, det är möjligt att de inte kan lösa alla problem, men vi vet i alla fall vilka gigantiska problem som den socialistiska regleringpolitiken har skapat, och värre kan det knappast bli. Det är faktiskt hög tid att vi prövar litet mer av marknadskrafter även på bostadspolitikens område.
Herr talman! Magnus Persson, om vi nu har kunnat ena oss i tilltron på hyresgästerna, kunde vi inte då också enas om att de borde kunna planera sitt underhåll även efter 1987?
Herr talman! Ingela Gardner sade att hon trodde att moderat politik skulle lösa alla problem. Det är möjligt att vi har kryddat med för litet socialism i bostadsbyggandet, men jag tror att den bostadspolitik som har förts under åren och som kommer att föras innebär bl.a. att vi ger hyresgästerna ett ökat inflytande. Propositionen andas tillmötesgående på de punkterna, och jag beklagar att moderaterna ser spöken mitt på ljusa dagen och inte vill ha den här lagstiftningen. Till Ingrid Hasselström Nyvall vill jag upprepa vad jag sagt förut. Departementschefen begär att man skall behålla den nuvarande lagstiftningen ytterligare ett år. Förhoppningsvis föreligger sedan resultaten från de forskningsprojekt som pågår, och det är möjligt att det då är dags att sätta skutan i sjön.

Herr talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet är inte särskilt omfattande, och jag kommer också att fatta mig kortare än den anmälda taletiden. Trots att vi har avgivit reservation vid detta lilla betänkande har vi anledning att ge en eloge till jordbruksministern, som just kommer in i kammaren. Det hette i det pressmeddelande som lämnades då det begav sig för någon tid sedan att en del gamla surdegar rensats bort. Vi tycker att den beredvillighet som vid tillfället visades att lägga en del gamla saker åt sidan var positiv. Därmed berövades vi visserligen många goda motionstillfällen, men vi saknar dem inte mer än att vi tycker att det är fördelaktigt att så kunde ske. Vår principiella inställning till livsmedelssubventioner har legat fast alltsedan de infördes, och vi har inte haft anledning ändra på den inställningen. Vi har förståelse för att LRF i de överläggningar som skett med regeringen inte hade anledning att försvåra regeringens ambitioner att bibehålla sitt inflationsmål. Däremot är jag inte lika säker på att vi som politiskt parti var skyldiga att inta samma strikta hållning. Eftersom inflationsmålet redan spårat ur menade vi att det var en överloppsgärning att, som skedde den här gången, ta i anspråk budgetmedel för att skjuta upp en höjning av livsmedelspriserna som ändå kommer om drygt ett halvår. Vilken nytta ligger i att man i stället för att redan nu få en rimlig prishöjning, motsvarande de 305 miljoner kronorna, rullar denna prisboll framför sig till halvårsskiftet nästa år? Vid det tillfället skall därtill läggas de pengar som jordbruket rimligen under en någorlunda framgångsrik prisförhandling under våren förhandlar sig till. Jag har svårt att se att konsumenterna har anledning att buga sig mot regeringen. Detta så mycket mindre som denna redan synes ha missat inflationsmålet som jag sade alldeles nyss. Vi anser att den livsmedelssubventionering som nu förekommer bör avvecklas. Vi har en tioårig avvecklingsplan, så att varken konsumenter eller bönder skall känna den särskilt besvärlig. Vi tycker att det var synd att det nu tillförs nya pengar till subventioneringen. Om detta handlar vår reservation. Jag yrkar bifall till den reservationen.
Herr talman! Det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar omfattar dels en uppgörelse mellan regeringen och LRF om det s.k. historiska underskottet i spannmålskassan, dels en prisreglering på jordbruksprodukter för perioden den 17 november 1986-den 30 juni 1987. När det gäller det historiska underskottet så skall jag inte rekapitulera eller kommentera alla turer som förevarit innan uppgörelse nu träffats. Vi tycker från folkpartiets sida att Mats Hellström fått en bra start på sin ämbetstid som jordbruksminister genom att han snabbt bidragit till en uppgörelse om det historiska underskottet och vidare till ett beslut om statligt delansvar för exportkostnaderna för 1986 års skörd med 460 milj.kr. Det senare bidrog till att de svenska spannmålspriserna kunde fastställas på en nivå som med 10 öre/kg understiger 1985 års. Det innebär naturligtvis en ytterligare ekonomisk påfrestning för jordbruket, men med tanke på att världsmarknadspriserna på spannmål mer än halverats på ett år så får man se det som en framgång. Jordbruksministern har framhållit att den uppgörelse som nu har nåtts beträffande underskottet i spannmålskassan och en del andra gamla trätoämnen som Arne Andersson berörde har givit förhandlingsparterna på jordbru kets område en ny plattform för jordbruksförhandlingarna i framtiden. Vi delar den bedömningen. Det är viktigt att vi nu tar oss an det största problem som finns på jordbrukets område, nämligen överproduktionen av spannmål. Som världsmarknaden ser ut i dag — och sannolikt kommer att se ut under resten av vårt sekel — kan vi inte räkna med att omvärlden löser våra överskottsproblem. Dem får vi lösa själva. Överskottet från 1986 års skörd kommer sammantaget att kosta mellan 1,3 och 1,4 miljarder kronor att lyfta ut på världsmarknaden. För att minska skörden 1987 har ett trädessystem utarbetats. Om vi kunde få trädesanslutning på ca 400 000 hektar så att exportvolym ej uppkommer, skulle det med nuvarande trädesersättning kosta ca 600 milj.kr. Räkneexemplet ger vid handen att det finns vinster både för staten och för näringen, om vi kan undvika exportvolymer. Vi skulle kunna lämna ett hyggligt bidrag till de lantbrukare som i stället för spannmål odlar grödor för energi, protein, lövskog eller andra alternativ som nämnts. Vi hoppas att den s.k. spannmålsgruppen, som har fått i uppdrag att komma med förslag på detta område, blir framgångsrik i sitt arbete. Dagens ekonomiska situation för vårt jordbruk är så bekymmersam att det behövs snara förbättringar. Vi tillstyrker alltså, herr talman, den uppgörelse som har träffats om det historiska underskottet. Vi har heller inte något att invända mot att regeringen har fastställt det belopp varmed jordbruket skall kompenseras för tiden den 17 november 1986-den 30 juni 1987. Vi anser dock liksom moderaterna att det är fel att lämna kompensation över budgeten. Det blir, som Arne Andersson framhöll, en form av tillfällig livsmedelssubvention. Vi anser inom folkpartiet att man generellt skall undvika att styra konsumtionen genom livsmedelssubventioner. Såväl staten som jordbruket har dåliga erfarenheter av de stora livsmedelssubventionerna under 1970-talet, vilket borde mana till återhållsamhet så att man inte på nytt beträder denna väg. Det är uppenbart att regeringen har valt denna metod för att framför sig skjuta problemen med en alltför hög inflation under innevarande år. Men den föreslagna livsmedelssubventionen om drygt 300 000 milj.kr. kommer att ytterligare spä på det statliga budgetunderskottet, vilket i sig verkar inflationsdrivande. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till moderaternas och folkpartiets gemensamma reservation.

Herr talman! Det ärende som vi i dag har att diskutera och fatta beslut om gäller en överenskommelse mellan företrädare för jordbruket och regeringen. Vi från centerpartiet har inte funnit anledning att ifrågasätta denna överenskommelse, utan vi stöder den. Men man kan givetvis ha vissa funderingar i anslutning till den. Man kant.ex. undra om överenskommelsen är ett resultat av att vi har fått en ny jordbruksminister eller om den är en tillfällig åkomma, därför att man har problem med inflationen. Men framtiden får väl utvisa detta. Överenskommelsen har emellertid skapat bättre förutsättningar för jordbruket och regeringen att diskutera problemen. Överenskommelsen löser dock inte på något sätt de grundläggande problemen på jordbrukets område, utan dessa kvarstår. Då kan det vara bra att man har rensat undan ett antal frågor där man har haft svårt att diskutera. Det återstår att se om lösningarna i alla stycken är så eleganta. Beträffande det historiska underskottet i spannmålskassan har regeringen fullföljt en begäran, ett uppdrag från riksdagen. Så långt är det bra. Man kan naturligtvis ha synpunkter på att regeringen enligt den uppgörelse som träffats tillskjuter pengar för att jordbrukspriserna inte skall höjas. Vi avstår från att anlägga några synpunkter i dag utan bara påtalar de problem som detta eventuellt kan skapa nästa år när priserna skall höjas. Vi kan förvänta oss att få — i alla fall finns det risk för det — en betydligt snabbare inflation under första halvåret 1987. Eftersom vi nu hållit igen, kan det få vissa negativa effekter nästa år. Det kan innebära att påslagen nästa år blir ganska stora. När man summerar allting kan det resultera i stora prishöjningar. Vi utgår från att både jordbrukets företrädare och regeringen haft detta i åtanke och är medvetna om eventuella risker samt är beredda att ta ett gemensamt ansvar. Jag tar inget annat yrkande än utskottets, som jag tillstyrker.

Herr talman! Matkostnaderna i Sverige ligger internationellt sett ganska högt. Priserna är föranledda av en politik vars syfte bl.a. är att slå vakt om svenskt jordbruk med allt vad det innebär av kvalitet, regional produktion, sysselsättning osv. Gränsskydd och prisreglering är två styrmekanismer för prisbildningen. Både gränsskydd och prisreglering innebär en subvention, på litet olika sätt, till jordbruket och dess förädlingsled. Dagens betänkande handlar om prisregleringen. Som vi har hört är bakgrunden den överenskommelse som träffats mellan lantbrukarnas förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation. Överenskommelsen om prisreglering skulle ha trätt i kraft i november. Det hade inneburit en prisökning på ca 1 90 i konsumentledet. Det tak för inflationen som man hade räknat på skulle då förmodligen ha gått förlorat. För att undvika detta har regeringen träffat den uppgörelse som vi nu debatterar, nämligen att prishöjningen uppskjuts till den 1 juli 1987 mot att jordbruksnäringen erhåller ett engångsbelopp på 555 milj.kr. Av dessa 555 miljoner avser 250 miljoner en lösning på problemet med det s.k. historiska underskottet i spannmålskassan. Resterande 305 miljoner utgör kompensation för den uteblivna höjningen av matpriset. Det s.k. historiska underskottet i spannmålskassan är därmed bortfört från dagordningen. Inflationsmålet håller, som det ser ut i dag. Till detta säger moderaterna och folkpartiet nej. Lösningen av problemet med det historiska underskottet accepterar man, men att konsumenterna just nu skall slippa matprishöjningar ställer man inte upp på. ”Någon saklig anledning” finns enligt reservanterna inte. Man ställer sig onekligen frågan: Är inte hela paketet, med den positiva attityd och anda som det skapar, en saklig anledning? Är inte inflationsbekämpningen en saklig anledning? Även om det sista inte var huvudmålet med uppgörelsen, kan man inte bortse från det som en väsentlig del i paketet. Man ställer sig även frågan: Är ni verkligen beredda att spräcka inflationsmålet i en situation då vi mycket mödosamt uppnått fred på arbetsmarknaden? I folkpartiets motion hävdas att regeringen med detta sätt att arbeta skadar svensk samhällsekonomi. Majoriteten i utskottet hävdar motsatsen. Vad menar egentligen folkpartiet? På vilket sätt skadas svensk samhällsekonomi av att man nu får bort denna, som någon kallade det, surdeg från bordet genom de metoder med vilka man nu försöker bekämpa inflationen? Eller är det rädslan för att öka budgetunderskottet med 305 miljoner som är skälet till att man går emot detta förslag? Jag tyckte mig kunna utläsa det av vad Bengt Rosén sade. Då kan man fråga sig om dessa 250 miljoner, som går direkt till spannmålskassan, inte alls inger några betänkligheter i den riktningen. Moderaterna talar mera klarspråk. De anser att det är konsumenterna som skall betala — nu och fullt ut. Det är på sitt vis ärligare än folkpartiets agerande. Men jag undrar om ni egentligen satt er in i konsekvenserna. Eller är det möjligen så att ni gärna ser att regeringens ekonomiska politik går om intet? Herr talman! Utskottsmajoritetens förslag är bra både för producenter och för konsumenter. Det öppnar dörren till en positiv dialog mellan regeringen och jordbrukets organisationer i en tid då vi står mitt uppe i stora svårigheter. Förslaget gagnar dessutom svensk ekonomi. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Någon riktigt god anledning att gräla om detta finns knappast. Men jag måste ändå undra vad Margareta Winberg menar när hon citerar uttrycket ”saklig anledning”. Riksdagen fattade ju i våras ett beslut om hur vi skulle bete oss för tiden efter den 17 november. Någon saklig anledning att nu inta en annan ståndpunkt finns inte. Det är alltså alldeles riktigt som det står i reservationen. Jag kan inte inse att vi härigenom äventyrar prisförhandlingarna. Mycket tyder väl ändå på att inflationsmålet i alla fall kommer att överskridas. Det måste väl ändå, Margareta Winberg, förhålla sig så att dels denna prisökning, dels den som LRF rimligen kommer att förhandla sig fram till under våren ger en betydande ökning av prisnivån, en prisnivå som Margareta Winberg dessutom tyckte var hög vid en internationell jämförelse. Man kunde nästan få intrycket att ni inte avsåg att regera nästa år. Det ankommer ju inte på oss moderater att ha förhoppningar om att ni skall fortsätta att regera, men ni borde ju själva ha förhoppningar om ett fortsatt regeringsinnehav. Det måste ändå uppstå ett visst problem den gången ni skall över den tröskeln. Hur har ni sett på den saken?
Herr talman! Margareta Winberg frågade om vi inte har några invändningar mot att man tar i anspråk 250 milj.kr. för att staten skall ta ett delansvar för det historiska underskottet. Som jag sade i mitt anförande har vi inga sådana invändningar. Vi har förutsett att jordbruket självt inte klarar att finansiera de 555 milj.kr. som det historiska underskottet ligger på. Jordbruket får ändå en svår uppgift att under fyra år amortera av återstående drygt 300 milj.kr. När det sedan gäller frågan om att med budgetmedel täcka en del av de prishöjningar som jordbruket har rätt till är vår erfarenhet att livsmedelssubventioner inte är någon bra väg. Det är ett sätt att hålla priserna nere, men det innebär att vi späder på konsumtionsökningen. Denna har varit ett problem och i sig medverkat till en för hög inflation. Jag vill fråga Margareta Winberg om hon inte anser att man, om syftet är att rädda det inflationstak som vi har satt för 1986 och som en del avtalsförhandlingar är baserade på, borde kunna företa en prishöjning från den 1 januari 1987, som vi föreslår i reservationen.
Herr talman! Jag begärde inte replik för att polemisera med Margareta Winberg, utan snarare för att understryka det hon tog upp om huruvida det fanns saklig anledning att gå med på uppgörelsen mellan jordbruket och regeringen. Jag tycker faktiskt att det gör det. Enbart det faktum att man kommit till tals med varandra och på det sättet kunnat lösa en hel del av de tvistefrågor som förekommit är anledning — också saklig anledning — att gå med på förslaget. Vi står nämligen inför ganska stora svårigheter som vi måste lösa på det här området, och då är det viktigt att vi kan resonera med varandra. Om förslaget skapar förutsättningar för det, tycker jag det finns en saklig anledning att ställa sig bakom det.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung behöver inte oroa sig för att någon annan regering skall regera nästa år. Det skall vi fortsätta att göra. Det är just därför de här frågorna är viktiga. Vi ser nämligen det hela i ett något mer långsiktigt perspektiv än ni verkar ha insett. Naturligtvis är vi medvetna om att det blir en ny förhandling nästa år och att priserna då går upp. Men hur stora prishöjningarna blir är ju i kanske avgörande utsträckning beroende på vilken ekonomisk politik som förs. En faktor råder vi inte över, nämligen oljepriserna, men i övrigt handlar det om att föra en politik på ekonomins område som gör att näringen inte behöver kompensera sig så mycket. Bengt Rosén sade sig vara emot subventioner. Jag undrar om det finns någon definitionsskillnad mellan stöd och subventioner. Det skulle vara intressant att få höra folkpartiets uppfattning om det. Jordbruket är ju en mycket genomreglerad näring. Det betyder att ett oerhört stort ekonomiskt stöd utgår till näringen. Bengt Rosén är emot subventioner och jag vill fråga om han också är emot det stöd som näringen får. Jag tänker då inte bara på budgetmedel. Även konsumenterna stöder ju näringen — det stödet är egentligen ofantligt stort — genom gränsskyddet. Livsmedelspriserna skulle kunna sänkas med 30-60 26, om vi tog bort gränsskyddet. Är det en tanke som finns inom folkpartiet? Ni har ju talat om detta i olika sammanhang, och jag har läst protokoll från tidigare riksdagsdebatter där ni antyder att det kanske vore dags att se på detta. Det skulle alltså vara intressant att höra om folkpartiet vill ha kvar livsmedelssubventionen eller om man vill avskaffa den också i det här fallet. Men det handlar inte bara om livsmedelssubventionen, utan det handlar också om låginkomstsatsning, om bidrag till rationaliseringen, om bidrag till jordbruk i norra Sverige, osv. Är ni också inne på att nagga dessa stöd i kanten? Det vore intressant, inte minst för bönderna, att få svar även på den frågan.
Herr talman! Det råder en ganska stor samsyn i flera av de viktigaste frågorna i uppgörelsen. Jag skall därför inskränka mig till en kort kommentar på en punkt, där jag tror det föreligger en del missförstånd. I våras tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med frågan om spannmålsöverskottet. I arbetsgruppen ingick företrädare för både jordbruksdepartementet och Lantbrukarnas riksförbund. Arbetsgruppen presenterade i enighet förslaget om att lägga åkermark i träda. Det var kanske det första tecknet på att man nu åter borde kunna föra en dialog i konstruktiv anda mellan jordbrukarna och regeringen. Detta skedde alltså i våras. Regeringen passade sedan på att ta initiativ till diskussioner med LRF under hösten för att undanröja gamla problem som lagt hinder i vägen för näringen att ta itu med de viktiga framtidsfrågorna, framför allt överskottsproblemen. Vi har kunnat, som har belysts i denna diskussion, klara ut en del gamla tvistefrågor i jordbrukspolitiken. Det är av stort värde att vi kunde lösa sådant som i denna kammare har diskuterats år efter år, t.ex. det historiska underskottet i spannmålsregleringen, skördeskadeskyddets utformning och finansieringen av djurens hälsooch sjukvård. Detta är en uppgörelse som också är bra för konsumenterna. Priserna på de jordbrukprisreglerade varorna ligger stilla till den 1 juli 1987. Det betyder att priserna kommer att vara oförändrade under en sammanhängande period av ett och ett halvt år. Det blev ju inte någon prishöjning i somras heller. Om denna del av uppgörelsen vill jag först och främst säga att det inte är på det sätt som har sagts från moderat sida, att man skjuter inflationen framför sig. Oberoende av om man hade tagit ut prishöjningarna på marknaden den 17 november eller om man, som jag hoppas att riksdagen nu fattar beslut om, tillskjuter budgetmedel, så har jordbrukarna givetvis rätt att vid nästa förhandling utgå från den inkomstnivå man har uppnått vid förhandlingarna. Denna inkomstnivå har man att starta från, oavsett om man nu tar ut den som prishöjning eller i form av budgetmedel. Därför skjuter man inte inflationen framför sig. Det finns inget överhäng i denna uppgörelse, utan den inkomstnivå som är framförhandlad är den punkt vid vilken man startar vid nästa förhandling alldeles oavsett hur man finansierar denna förhandling. Det är inte heller så, som ibland har sagts i debatten från folkpartister och moderater, att regeringen på något desperat sätt skulle försöka ta itu med problemet med de 3,2 procenten KPI genom, som det stod någonstans, en desperat aktion vid förhandlingen. Det är nämligen i själva verket så, som jag just har redovisat, att initiativet till dessa samtal togs av min företrädare Svante Lundkvist långt innan frågan om huruvida 3,2 var ett viktigt tal eller inte blivit aktuell i debatten. Uppläggningen av denna diskussion gjordes långt innan de 3,2 procenten kom in i diskussionen. Däremot är det självfallet värdefullt att man genom denna uppläggning 11 december 1986 kan hålla inflationen nere. Det trodde jag att vi alla skulle kunna var överens om. Det är väl detta som har gjort denna uppgörelse till en bra uppgörelse. Det är en uppgörelse som är bra både för lantbrukarna och för konsumenterna. Jag tycker därför att den lilla polemik som har förekommit under några veckor mellan några av partierna till karaktären liknar en av de icke prisreglerade jordbruksvarorna — jag tänker då på uttrycket: surt sade räven om rönnbären. Genom att vi nu har löst en del problem, de har kallats surdegar i debatten, har vi möjlighet att i konstruktiv anda ta itu med det som kommer att bli mycket svårare men som är mycket viktigt, nämligen de stora överskottsproblemen på spannmålsområdet. Det akuta och dramatiska prisfallet som har skett till följd av hård konkurrens på världsmarknaden mellan USA och EG kombinerat med de stora överskotten innebär en klar påfrestning på vårt regleringssystem på detta området. Hur vi skall kunna lösa problemet med överskotten tillsammans med och enligt förslag från den s.k. spannmålsgruppen som leds av förre generaldirektören Ingvar Widén tror jag blir en av de stora och viktiga frågorna för oss att diskutera nästa år. Det hoppas jag att vi kan göra i en god anda mot bakgrund av att vi har löst dessa problem.

Herr talman! Jag skall så kortfattat som möjligt försöka redovisa folkpartiets syn på jordbrukspolitiken, eftersom det uppkom frågor om den. Folkpartiet anser att Sverige har ett av världens effektivaste jordbruk. Endast 4 96 av de sysselsatta arbetar inom jordbruksnäringen. Den totala ersättningen, subventionerna, per capita till jordbruket i Sverige är mindre än den är inom EG och i exempelvis de andra nordiska länderna. Vi menar att jordbruket betyder mycket för det svenska samhället och för vår regionalpolitik. Det har vi visat inte minst med vår satsning på jordbruket inom stödområdet, där vi, tillsammans med de andra borgerliga partierna och vpk, lyckades höja ersättningen under innevarande budgetår. Men vi menar att det inte finns någon anledning att gå ifrån det system vi har, nämligen att förhandlingar om kompensationen till jordbruket skall ske vid halvårsvisa prisjusteringar av livsmedlen, vilket regeringen föreslår i detta betänkande. Vi anser att jordbruket skall ha den kompensation som det har rätt till, men vi vill inte öka budgetunderskottet ytterligare genom att inte ta ut denna kompensation av konsumenterna på marknaden.

Herr talman! Oavsett om det nu var surt eller inte, Mats Hellström, har vi gått omkring och haft denna syra med oss sedan 1973, då vi intog vår principiellt grundade inställning till livsmedelssubventionerna. Det är den som vi nu fullföljer. Jag nöjer mig med detta mycket stillsamma konstaterande. Mycket av det som jordbruksministern har sagt är välgörande, icke minst den allvarsmättade delen som handlade om hur vi skall se på det mycket besvärliga spannmålsöverskottet framöver, med hänsyn till de världsmark nadspriser som råder. Jag tror att jordbruksministern i mycket hög grad kommer att hållas räkning för detta anslag. Naturligtvis kommer han att avkrävas ett gott resultat av detta. Men till detta får väl jordbruket och regeringen återkomma. Som politiskt parti är moderata samlingspartiet självfallet utomordentligt nöjt med att vi har uppnått ett sådant förhållande i umgänget mellan regeringen och jordbruket att vi ser konstruktivt på det. Det var i den andan jag uttryckte mig när jag höll mitt korta inledningsanförande. En del gamla frågor, exempelvis den gamla skulden enligt 1977 års beslut, är reglerade. Jag tycker att det är tillfredsställande. Möjligen var det surt att vi inte kan fortsätta att gnälla på regeringen i fortsättningen för att den inte gör något. Men nu har regeringen gjort något, och man skall vara aktsam om tillfällena då vi är snälla och vänliga mot varandra. I den andan har jag uttryckt mig nu.
Herr talman! Jag vill understryka att det är viktigt att regeringen och jordbruket på detta sätt har börjat resonera med varandra. Jag vill understryka det som jordbruksministern sade, och som även jag sade i mitt anförande, nämligen att det är de stora, svåra och viktiga frågorna som ligger framför oss att lösa. Låt oss hoppas att vi kan lösa dem på samma fina sätt. Men här krävs ett stort ansvarstagande både från samhällets sida och från jordbrukets sida. Men det krävs nog också att man möts någonstans mitt emellan de olika åsikterna. Jag hoppas att man skall kunna lösa framtidsproblemen på ett bra sätt. Det är nödvändigt för svenskt jordbruk att detta sker och att det sker ganska snart.
Herr talman! Jag vill bara bemöta Bengt Roséns sista inlägg. Han talade vackert om regionalpolitik och betydelsen av att ha ett svenskt jordbruk. Det stämmer litet illa med ett anförande som han höll i april i år, då han bl.a. sade att det är uppenbart att vi måste förändra politiken så att vi får ett mer marknadsanpassat lantbruk. På kort sikt kan vi banta i den statliga jordbruksbyråkratin och därmed låta näringen och enskilda lantbrukare bestämma mer och därigenom sänka statsutgifterna. Detta är ett resonemang som inte riktigt går ihop. Låter vi enskilda lantbrukare, näringen, ta en större del av ansvaret för detta tror jag att vi båda är överens om hur det går med exempelvis regionalpolitiken och kanske även med matkvaliteten. Men jag utgår ifrån att Bengt Roséns sista anförande är det som för dagen gäller.
Herr talman! Det är riktigt att folkpartiet önskar mer marknadsekonomi inom jordbruksområdet. Vi har emellertid också framhållit att vi med den ökade internationaliseringen inte ensidigt kan avskaffa gränsskyddet. Något sådant vore helt otänkbart. Däremot anser vi att det finns betydande möjligheter att förenkla bestämmelserna på området, att låta marknadsekonomiska krafter påverka det svenska jordbruket, att minska regleringarna och att göra de statliga insatserna mer effektiva. I dessa avseenden kommer vi inte att förändra våra ambitioner. Vi från folkpartiet ställer helhjärtat upp bakom de regionalpolitiska hänsynstagandena. Vi inser vilken betydelse jordbruket har i detta sammanhang. Detta har vi visat inte minst då vi senast diskuterade Norrlandsstödet.

Herr talman! Jag tackar först för svaret på min fråga. Beträffande det sakförhållande som beskrivs i svaret, nämligen att bostadsbidragssystemet är kopplat till skattebasen och hur den är uppbyggd, har jag naturligtvis inga invändningar att göra. Däremot har jag självfallet invändningar i fråga om statsrådets slutsats, att han saknar varje ambition att göra något åt den här ojämlikheten. Den tar sig nämligen uttryck på det sättet att så länge kvinnan bor ensam med sina barn i sin bostad är kvinnan att betrakta som sökande till bostadsbidraget, men då en man flyttar in i bostaden skall mannen vara sökande, och kvinnan blir då medsökande till bostadsbidraget. Detta gäller även i de fall då mannen inte är kontraktsinnehavare till bostaden och inte heller far till kvinnans barn.
Så länge kvinnan bor ensam med sina barn i sin bostad är kvinnan att betrakta som sökande till bostadsbidraget. Men då en man flyttar in i bostaden, skall mannen vara sökande och kvinnan blir då medsökande till bostadsbidraget. Detta gäller även i de fall, då mannen ej är kontraktsinnehavare till bostaden, ej heller är far till kvinnans barn.
De kvinnor som nu vill ha ändring på detta och vill ta det fulla ansvaret för sin ekonomi, sin bostad och sina barn har inte möjlighet att göra det. Jag anser att regeringen skall ta ansvaret för den här frågan och uppmana kommunerna att göra en ändring så att dessa kvinnor kan få vara sökande till bostadsbidrag.
Detta är kränkande för de kvinnor som själva vill ta ansvar för sin ekonomi, sin bostad och sina barn. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Herr talman! Nej, jag anser inte att den praktiska hanteringen i fråga om vem som till slut kan utkvittera bostadsbidraget är tillfredsställande ur jämställdhetssynpunkt. Det förhållandet att många kvinnor har vänt sig både till enskilda kommuner, bostadsstyrelsen och riksdagsmän i den här frågan är ett uttryck för att kvinnorna inte anser att situationen är tillfredsställande ur jämställdhetssynpunkt. Detta faktum menar jag att regeringen borde ta på allvar.

Herr talman! Den omorganisation av skatteförvaltningen som sker fr.o.m. den 1 januari 1987 kommer att ge betydligt bättre förutsättningar än hittills för ett enhetligt uppträdande av skatteförvaltningens olika myndigheter, bl.a. genom att riksskatteverket får ökade befogenheter att styra verksamheten. Några andra åtgärder är jag inte nu beredd att vidta.
Herr talman! Jag tackar finansministern för att han har velat svara på min fråga. Tyvärr är han inte beredd att medverka till att tillämpningen blir lika över hela landet och hävdar att det kommer att föreligga betydligt bättre förutsättningar än hittills för ett enigt uppträdande hos skatteförvaltningens olika myndigheter. Det är tydligen något vi kan hoppas på, men det är ju ingen garanti för att det blir enhetligt. Det finns väl då ingenting annat att göra än att vänta på den verklighet som kommer att inträffa nästa år. Det är ett gammalt problem att människor undanhåller skatt på banksparande. Det hänger samman med att man tycker att man betalat skatt en gång för dessa pengar, när man har tjänat dem. Sedan sätter man in dem på en bank och sparar dem, men då skall man skatta en gång till för den avkastning som man då får. Det är en utbredd uppfattning hos svenska folket att detta inte är särskilt rättvist. Någon kanske säger: Ja, men mycket av dessa bankmedel kan vara ärvda. Det må vara hänt, men i samband med att man ärver får man betala en rejäl arvsskatt, så även där kommer skatten in. Dessutom tillkommer att räntan läggs på redan beskattade inkomster. Man jämför också beskattningen med om man i stället köper premieobligationer. Då hade man fått en avkastning på ungefär 10 96 skattefritt, och här ligger också en orättvisa. Därför tycker jag det är viktigt att skattemyndigheterna generöst tillämpar de nya bestämmelserna, enligt vilka bankerna skall uppge vad människor har på sina bankkonton. Det kommer förmodligen att visa sig att myndigheterna tagit till i underkant tidigare — riksskatteverket räknar med att få in ytterligare 1 miljard. Det visar också att man har råd att vara generös.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att sänka den ”inhemska” inflationen. Löneoch prisutvecklingen är sedan länge ett centralt problem för den svenska ekonomin. Det är av yttersta vikt för den svenska ekonomin och konkurrenskraften att löneoch prisutvecklingen här i landet hålls på samma nivå som gäller för våra viktigaste konkurrentländer. Finanspolitiken har under senare år haft en stram inriktning. Budgetunderskottet har minskat från 83 miljarder kronor år 1982 till beräknade ca 40 miljarder kronor i år. Penningpolitiken har lagts om, vilket bl.a. har inneburit att penningmängden nu växer långsammare än förut. Tillsammans har detta medverkat till en markant nedgång av prisökningstakten de senaste åren. Inflationen har gått ned från mellan 10 och 14 96 per år i början av 1980-talet till ca 3 20 i år. Budgetpolitiken kommer även fortsättningsvis att ha en stram inriktning. De löneavtal som har slutits för åren 1986 och 1987 innebär en påtaglig dämpning av löneökningstakten nästa år. Detta bör ha en positiv inverkan på förväntningarna om kostnadsutvecklingen och därmed en återhållande inverkan på prisstegringarna år 1987.